Herr talman! Trots att jag sitter på stockholmsbänken, är jag en son av Norrland. Jag är född och uppväxt där uppe, och känner fördenskull mycket väl till den fråga vi här diskuterar. Jag har aldrig, herr talman, vare sig i denna talarstol eller annorstädes pläderat för att man till varje pris bör bygga ut Vindelälven; det har jag aldrig gjort och det gör jag inte nu heller. Men faktum står kvar: sysselsättningssvårigheterna i de aktuella områdena är mycket besvärande. Jag vill understryka att det naturligtvis vore lyckligast och bäst — för dem som bygger och bor i övre Norrland — om man kunde komma till rätta med problemen genom andra åtgärder, t.ex. industri eller turism. Men kan man det? Det har man i varje fall inte kunnat för min f.d. hemkommuns — Sorsele — vidkommande. Var är de flesta turisterna? Jo, utefter en älv som är den hårdast reglerade i vårt land, nämligen Ume älv. Det finns personer som hävdar att det ur elkraftssynpunkt är helt onödigt att bygga ut Vindelälven. Man talar i tekniska termer »om miljarder kilowatttimmar m.m.», något som jag — låt mig betona det — inte alls begriper. Jag hyser dock den uppfattningen att leknikerna inom vattenfallsverket inte bygger ut en älv bara för ro skull utan att det ligger välgrundade beräkningar bakom deras eventuella mått och steg. Vi kommer inte ifrån, att befolkningen i dessa trakter brottas med stora svårigheter. Kan man hjälpa dem ur dessa svårigheter på annat sätt än genom en utbyggnad av älven bör man naturligtvis göra det. Till sist vill jag, herr talman, påpeka att jag aldrig uppfattat denna fråga som en politisk fråga. Jag har min högerpolitiska uppfattning förankrad på annat håll än i ett vattendrag.

Herr talman! Låt mig som motionär mycket kort anföra några synpunkter 1 denna fråga! Den debatt vi nu för skall ju gälla motionerna och utskottets utlåtande samt frågan, om de förslag som förs fram och diskuteras är bra eller dåliga. Jag skall inte beröra utbyggnadsaspekten när det gäller Vindelälven i annan mån än att jag konstaterar att det är lätt att i ekonomiska termer i dag — jag stryker under ordet i dag -— värdera betydelsen av ett kraftverk i Vindelälven. Det är svårt för att inte säga omöjligt att i samma termer värdera en orörd Vindelälv, orörd för naturvårdsforskning, för turism och för rekreationsändamål. Det gäller här delvis ett framtidsperspektiv. Det är fråga om att ställa en prognos för framtiden om värdet av en orörd norrlandsälv — den sista. Det unika med Vindelälven är just att den inte är utbyggd; en utbyggnad är nämligen oåterkallelig. Däri ligger enligt min mening det främsta värdet av Vindelälven. När vi ännu inte har möjlighet att i samma termer som de kraftverksekonomiska göra en jämförelse mellan de två alternativen utbyggnad eller inte utbyggnad, får vi politiker ta ansvar för en värdering på mer subjektiva grunder. Vi gör då detta mot bakgrunden av våra attityder i t.ex. miljöpolitiken. Vi som lägger stor vikt vid miljövården kommer självklart till ställningstagande för en orörd Vindelälv Vi menar oss därmed ta ansvar för framtiden och för kommande generationer. Sysselsättningsproblemen i det område det här gäller är svåra, men de kan lösas på andra sätt — det har en lång rad motionärer visat i denna fråga. I motionsparet I:741 och II: 944 skisseras ett utvecklingsprogram som baseras på Vindelälven i orört skick.

Herr talman! Herr Norrby talar om kommande generationer. En förutsättning för att vi får kommande generationer är att vi klarar dagens generationer.

Herr talman! Det utskottsutlåtande som vi nu behandlar gäller frågan om sysselsättningen framför allt i Västerbottens inland. Det var väl knappast avsett att det skulle föranleda en debatt om Vindelälven. Det är dock givet att man kan komma in på vissa aspekter beträffande hur en utbyggnad av Vindelälven skulle påverka sysselsättningsläget, och herr Skoglund har i vältaliga ordalag från denna talarstol redogjort för vad den skulle kunna innebära. Jag tror emellertid att det finns skäl att något återgå till verkligheten, och jag vill citera följande ur arbetsmarknadsstyrelsens yttrande: »Styrelsen finner det vanskligt att bedöma den sysselsättningsmässiga effekten av en eventuell vattenutbyggnad för de primärt berörda områdenas egna befolkning. Bl.

Utskottsutlåtandet är klart positivt, och jag tycker att utskottet med sin skrivning har visat sin goda vilja att föra fram synpunkter och önskemål för att lösa problemen för den befolkning som nu är undersysselsatt.

När man diskuterar norrlandsproblemen kan man lätt dra felaktiga slutsatser. Herr Skoglund hänvisade till ett kartmaterial som vattenfallsverket sänt ut vilket visade de stora områden som inte skulle bli berörda. Största delen av dessa områden har vi emellertid inte anledning att diskutera i samband med allmänna beredningsutskottets utlåtande; det är nämligen fråga om fjällområden där det praktiskt taget inte bor några människor. I Norrland, där det finns så stora vidder, blir det naturligtvis alltid fråga om väldiga områden. Vad saken gäller och vad utskottet har sysslat med är de aktuella problemen för de människor som bor där uppe och som nu inte har sysselsättning. Jag tror att här behövs det åtgärder i den stil som utskottet har skisserat.

Herr talman! Ända sedan 1965 har allmänna beredningsutskottet behandlat motioner, i vilka det hemställes om åtgärder för hjälp åt ensamstående och utredning angående de ensamståendes problem. Utskottet har varje år avstyrkt motionerna med motiveringen att det redan görs så mycket på olika håll i olika sammanhang och att de ensamståendes problem bör prövas integrerat i motsvarande problem för samtliga grupper i samhället. 1966 biföll andra kammaren motioner i nämnda syfte, men de avslogs av första kammaren. Att motionerna återkommer år från år visar väl att problemets lösning inte kommit närmare. Ingen kan väl förneka att de ensamståendes situation är ett stort problem i dagens samhälle, och det gör inte heller utskottet. Under valrörelsen, då man fick så många personliga kontakter och då människorna verkligen steg fram och diskuterade sina problem med en, fick jag alldeles klart för mig att de ensamstående i dag står i strykklass. De har bostadsproblem, fastän man ofta förnekar det. Jag ser framför mig den snickare som kom och talade om att han hade stått i bostadskön i flera år. Så skulle han gifta sig. Han fick en bostad, men när lysningstiden var Över ångrade hans fästmö sig. Hur blev det? Jo, hon fick behålla våningen och han fick flytta ner sex år i bostadskön. Han var 43 år gammal, och sedan två år har han nu bott i ett litet hyresrum. Han var nu ganska bitter på samhället. Jag har kontrollerat att hans framställning är riktig. Efter en skilsmässa är det ju ofta mannen som får flytta. Han får då inhysas hos anförvanter eller vänner. Vi vet också att alkoholmissbruk och narkotikamissbruk ofta blir följden av vantrivsel och ensamhetskänslor. Jag skulle vilja fråga: Vad vet vi egentligen om narkotikamissbruket? är det inte ofta en flykt undan verkligheten? Är det inte de ensamståendes problem som har fört dem därhän? Många unga människor har tvingats in i egendomliga situationer, t.ex. i ett misslyckat äktenskap, för att få en bostad — det är lättare när man är två. En ensam sjuk kan, som någon just sade till mig, inte ens få upp litet medicin från apoteket. Antalet åldringar ökar, och deras ensamhetssituation blir ofta skrämmande. Det är faktiskt så, att många ensamma gamla kommer ut ur sin isolering endast en gång vartannat år, och det är på valdagen. Självmordsfrekvensen är också störst bland de ensamstående. Vi vet också att särskilt många självmord inträffar just vid sådana helger som valborgsmässoafton och julen, därför att så många människor då saknar gemenskap med andra. Jag anser att det är ett socialt jämlikhetskrav att man försöker hjälpa de ensamstående in i samhällets gemenskap. Herr talman! Jag skulle kunna räkna upp många sådana problem, men klockan har redan hunnit bli mycket, och jag skall därför avstå härifrån. Vad jag sagt visar ändå att problemen är stora och att det är svårt att tränga till problemets kärna och åstadkomma några lösningar.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

Herr talman! Detta är ett tema som vi skulle kunna föra en hel dags debatt om. Utskottet har redovisat dels vad som gjorts på olika fronter, dels vilka olika kommittéer som arbetar med de delproblem som har berörts i motionerna och som skulle vara särskilt svåra för de ensamstående. Vi har också pekat på dellösningar.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

Herr talman!

Herr Werner påstår i sin interpellation att korum på tjänstetid endast får anordnas under beredskapsoch krigstillstånd. Detta är felaktigt. I tjänstereglementet för krigsmakten föreskrivs att gudstjänst eller korum anordnas på fritid om inte särskilda skäl föreligger. I de tillämpningsföreskrifter som överbefälhavaren i anslutning härtill har utfärdat anges ett antal skäl som kan föranleda att korum anordnas på tjänstetid. Deltagande i korum som anordnas enligt dessa föreskrifter är självfallet frivilligt. Jag vill erinra om att det ändamål för vilket korum anordnas är att tillgodose det behov av gudstjänster som kan finnas hos den enskilde. Svaret på den av herr Werner framställda frågan blir ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det lakoniska svaret och beklagar samtidigt att interpellationen på grund av en olycklig formulering blivit missvisande på någon punkt. Jag vet naturligtvis att man enligt gällande bestämmelser har möjlighet att ordna korum både under krig och beredskapstid och även under fredstid. Men fredskorum anordnas i praktiken endast i samband med speciella högtidsoch minnesdagar, alltså i samband med strama och stora uppställningar. Sådana korum är ingen lyckad form för den militära själavården. Mera personliga och lediga vardagskorum anordnas först under krigstid, vilket är för sent. Jag menar att det måste hos den enskilde skapa en förvänd uppfattning om den militära själavården.

I tidigare tilllämpningsbestämmelser för anordnande av korum fanns det en punkt som medgav korum på tjänstetid. Det gällde korum som anordnas »efter sedan personal gjort framställning härom». Den möjligheten föreligger alltså inte längre, och på just denna punkt skulle jag vilja ha ett klarläggande svar av statsrådet. För alla oss som sysslar med dessa frågor är det nämligen av största vikt att inget hinder reses för den militära själavård som korum utgör.
Herr talman!

Härtill kommer att den personal som gör framställning om att korum skall anordnas utan svårighet kan få sin önskan uppfylld genom att korum äger rum på fritid. Man förutsätter nämligen att de som är så intresserade av en gudstjänst att de begär att få den på tjänstetid, också kommer att delta med intresse om den sker på fritid.

Herr talman! Punkten att korum som anordnas på begäran av de värnpliktiga inte skulle stå i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts bestämmelser är mycket säregen. När korumreformen genomfördes beslöt riksdagen att korum fick hållas endast i full överensstämmelse med frivillighetens principer, och det beslutet borde ju täcka även ett sådant arrangemang som det här gäller. Sedan kan man naturligtvis ordna korum på fritid, men herr statsrådet vet lika väl som jag att fritiden oftast är fylld av en mängd andra ting som gör att det är orealistiskt att tänka sig att då kunna åstadkomma en samling. Det är också rimligt att den militära själavården vid något tillfälle, liksom all annan personalvård, kan få förläggas till tjänstetid. Det har inte varit ovanligt att 80 procent av truppen kommit till de frivilliga korum som ordnats på begäran av de värnpliktiga. I ett fall från ett skånskt regemente begärde inte mindre än 537 av regementets cirka 600 värnpliktiga skriftligen att få anordna korum. Regementspastorn skrev därför till chefen för försvarsstaben och undrade om en framställning från en så stor majoritet av de värnpliktiga skulle lämnas utan åtgärd. Det förefaller ganska märkligt om vi i en tid, när det talas så mycket om skoldemokrati och studentdemokrati, inte också kunde få litet av soldatdemokrati när det gäller de värnpliktigas egna behov i detta avseende. En plutonchef kan ju mycket väl bevilja en kvarts rast för en rökpaus under pågående övning, men han skulle alltså enligt bestämmelserna inte kunna tilllåta en kverts andakt vid något tillfälle. Ett sådant förhållande förefaller mig alldeles orimligt, och jag tycker att det strider mot både religionsfrihetens och demokratins principer.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat mig, om den nyligen tillsatta utredningen rörande utbildning av värnpliktiga och vapenfria för internationell biståndsverksamhet fått i uppdrag att pröva ett i olika sammanhang framfört förslag att erkänna arbete inom internationell utvecklingsverksamhet som en form av värnpliktstjänstgöring. Det svenska försvaret är ett folkförsvar på den allmänna värnpliktens grund. Enligt den av riksdagen godkända målsättningen för det militära försvaret bör varje vapenför svensk, som inte är bunden av andra viktiga uppgifter inom totalförsvaret, sättas i stånd att militärt delta i försvaret av landets självständighet. Vapenfrilagstiftningen är en nödvändig undantagslagstiftning för dem som har samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöringen. U-landtjänst än enligt riksdagens beslut inte ett tjänstgöringsalternativ för värnpliktiga och vapenfria. Under de senaste åren har frågan om utbyggnaden av vårt utvecklingssamarbete med de fattiga länderna starkt trätt i förgrunden. Jag anser det angeläget att ta till vara det starka intresse som svenska ungdomar visat att medverka i vårt utvecklingssamarbete. Värnpliktiga och vapenfria med lämplig utbildning och praktik för tjänstgöring i utvecklingsländer bör kunna göra värdefulla insatser i u-landsarbete. är de beredda att medverka i biståndsarbetet under de förutsättningar och villkor som gäller för detta arbete vidgas våra möjligheter att göra personalinsatser, t.ex. i katastroffall. Det är sannolikt att vårt land härigenom kan tillföras kunskaper och erfarenheter av värde ur totalförsvarets synpunkt. Det är mot denna bakgrund man skall se regeringens beslut att undersöka förutsättningarna att anordna utbildning för internationell biståndsverksamhet inom ramen för värnplikten och den vapenfria tjänsten. Som framgår av utredningsdirektiven bör denna utbildning i första hand syfta till att göra vederbörande lämpad att delta i hjälpaktioner i katastroffall. Men den skall även kunna vara en grund för framtida u-landstjänst. Den hjälpkår för katastrofsituationer som förutses bör också kunna göra insatser som nära anknyter till u-landshjälpen. En stark satsning görs nu för att öka den svenska insatsen i det internationella biståndet över hela fältet. Brist föreligger på kvalificerad personal inom en rad yrkesområden. Den tillsatta utredningen kommer att överväga, om och i vilken utsträckning värnpliktiga eller vapenfria efter genomgången utbildning i internationell biståndsverksamhet bör få tillgodoräkna sig senare fullgjord u-landstjänst som värnplikt eller vapenfri tjänst. På herr Svenssons fråga om jag är beredd att överse villkoren för att få vapenfri tjänst, om en ökning av antalet totalvägrare skulle påkalla det vill jag svara att någon översyn inte är aktuell.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet. Det är svårt att säga om interpellationssvaret utgör den precisering av direktiven till den Mellqvistska utredningen som jag önskade i min interpellation. Men jag har kanske missuppfattat svaret och ber att i så fall bli rättad på den punkten. Om man tolkar utredningsdirektiven och svaret på min interpellation i positiv riktning, kan man finna att utredningen skall ta upp alternativtjänst Söring — vilket jag talat om — till den allmänna värnplikten och till den vapenfria tjänstgöringen. Detta alternativ skall gälla såväl utbildning för katastroftjänstgöring som för annan u-landstjänst. Det talas, herr talman, om att utredningen skall gälla främst katastroffall. Det kan alltså med den tolkningen också gälla andra saker, vilket skulle betyda att en viss del av utbildningen skulle kunna förläggas utomlands som u-landstjänst. Vidare skulle man på detta sätt ernå en beredskapsstyrka för ulandstjänst i framtiden, en argumentation och motivering som också gäller i fråga om fredskåristerna. Jag skulle, herr talman, vilja utveckla mina tankegångar i den här saken litet längre.

För min del föredrar jag att tala om samarbete och inte om ett ensidigt givande. Allmän värnplikt ligger ju i detta land till grund för försvaret. Tiden borde nu vara mogen att avdelå en grupp därifrån till internationell verksamhet i ulandstjänst eller till tjänstgöring i FN bataljonerna eller inom den i utredningsdirektiven åsyftade katastrofhjälpen eller någon annan tjänst. Det råder inget tvivel om att ungdomens engagemang för u-landstjänsten utgör en verklig slagruta i vårt handlande. Frågan om de fattiga ländernas existens — det är ju människornas existens där som det ytterst gäller — kommer i framtiden att bli ännu mer betydelsefull än den är nu. Sett såväl internationellt som nationellt är det ju faktiskt rena vansinnet att vi offrar så mycket på militärt försvar och så litet på internationell ekonomisk och social utveckling. Det finns en diskrepans här som inte bara är förvånansvärd utan direkt farlig. Vi människor fattar kanske inte riktigt vad som håller på att ske runt omkring oss, och om vi fattar det saknar vi ibland förmåga att anpassa oss efter den nya situationen. Jag är mycket väl medveten om, herr talman, att Sverige inte är en ensam stat som kan göra som den vill, utan det är nödvändigt att ta hänsyn till ett större sammanhang. Det gör naturligtvis problemen svårare att lösa. Utrikesminister Torsten Nilsson har sagt några ord som jag citerat i min interpellation och som jag delvis vill citera även nu: »Orättvisor i fördelningen av världens tillgångar ger upphov till spänningar och konflikter inom och mellan länderna.» Vad jag för min del menar, är att vi skall handla så, att sådana här spänningar och konflikter minskar. Det är där som utvägen att skapa alternativtjänster inom <:värnpliktstjänstgöringens ram för vissa intresserade, utbildade och mogna ungdomar kommer in i bilden. Jag tror att försvarsministern och jag är överens om att man måste ställa stora krav på dem som skall komma i fråga för sådan tjänst. Först och främst bör inte åldern understiga den som gäller för fredskåren, nämligen 22 år. Vidare bör ställas krav på den civila utbildningen. Exempelvis de i interpellationen nämnda medicinarna skall vara färdiga med sin utbildning och ha avlagt sin examen. Inom värnpliktstjänstgöring bör vidare utbildning ske — jag talar fortfarande om medicinarna — i tropikmedicin och också i språk, i detta fall swahili eftersom det är fråga om Tanzania. De ungdomar inom Aktionsgruppen för fredstjänst, som jag har talat med, är beredda att göra en längre tjänstgöring än den ordinarie värnpliktstjänstgöringen och fordrar i stort sett ingen annan ersättning än den som utgår till vanliga värnpliktiga. Ett problem som man stöter på i sammanhanget är att de flesta som vägrar värnplikt inte vill inordna sig i det så kallade totalförsvaret, men ändå inte kan ange djup samvetsnöd som skäl för sitt ställningstagande. Därmed befinner de sig inte inom den grupp som kan ange sådana motiv, utan de åberopar endast vissa militära motiv, såsom att de inte tror på det nuvarande försvarets effekt. De vill alltså medverka till Sveriges fredsbevarande uppgifter på andra vägar och med andra medel. Man kan givetvis diskutera en dylik inställning. Det är en militär och politisk fråga, men ingen kan hindra människor att ha en sådan åsikt. Frågan är naturligtvis hur man skall ställa sig och hur man skall ordna det hela, så att det kan finnas möjlighet att fullgöra en alternativtjänst inom värnpliktens ram med respekterande av de anförda motiven. Jag förstår att frågan om alternativtjänst också drar in andra faktorer i bilden. Vårt militära försvar har givetvis behov av ett visst antal värnpliktiga, och överbefälhavaren har nyligen, under instämmande från högerhåll, uttryckt farhågor för den svenska försvarsviljan. Uppriktigt sagt tror jag inte mycket på dessa farhågor. Den årliga värnpliktskontingenten består av cirka 50 000 ungdomar, och det kan komma att röra sig om ett par, tre tusen människor som inte vill göra vapentjänst. Det rubbar ju inte balansen nämnvärt. Vidare kan man säga att vårt militära försvar genomgår en successiv förändring så till vida att den tekniska utvecklingen kräver mer heltidsanställd personal. Dessa olika tendenser kanske kan balansera varandra. En annan avvägning måste givetvis göras. Det kan aldrig bli fråga om att lämna en grupp vissa förmåner framför andra grupper. Det får inte ha sken av detta heller. Även denna farhåga tror jag emellertid är betydligt överdriven. Det måste ställas så pass stora krav på u-landstjänsten att de flesta — jag är nästan frestad att säga tyvärr — kommer att dra sig för att söka sådan tjänst. Jag tror att de tankegångar som här har förts fram om alternativtjänstgöring kommer att arbeta sig fram mer och mer och att vi i längden inte kan undgå att ställa sådana uppgifter till förfogande. Både när jag läser direktiven och när jag läser svaret här får jag en känsla av att försvarsministern och regeringen inte är främmande för detta. Som jag inledningsvis också påpekade ligger det inom ramen för den syn vi har på Sveriges fredsbevarande uppgifter att u-landstjänst skall ingå i dem som en betydelsefull del. Jag hoppas, herr talman, att den utredning som verkställs av riksdagsman Mellqvist är så förutsättningslös, att man också kan pröva de frågor som jag här tagit upp, i första hand att ge de medicinare det här gäller möjlighet att tjänstgöra i Tanzanias sjukvård. I Tanzania finns det endast en läkare på 40 000 invånare, under det att det i Sverige finns en läkare per 1000 invånare. Jag ber alltså, herr talman, att ännu en gång få tacka herr statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag är rädd för att herr Evert Svensson i Kungälv på en punkt har missförstått mitt svar. Enligt direktiven för den utredning som riksdagsman Mellqvist håller på med tillsammans med experter skall utbildningen ske inom Sverige, inte utomlands.

Här är alltså inte någon sammanblandning mellan värnpliktstjänstgöring och vår biståndsverksamhet. Vill man bli läkare i Tanzania, skall man gå vägen över SIDA och ta anställning där. Någon möjlighet att fullgöra svensk värnplikt i ett annat land finns inte, och den vägen öppnas inte heller genom denna utredning. Jag behöver kanske inte ta upp någon stor debatt, herr talman, om de övriga problemen. Det finns nu, sedan 1966 års lag trädde i kraft, åtskilliga ungdomar som söker vapenfri tjänst, och de flesta får vapenfri tjänst. En del får inte sina motiv godkända av vapenfrinämnden, beroende på att dessa står i strid med lagen. Man vill t.ex. ha vapenfri tjänst därför att man ogillar försvaret och samhällssystemet, men vår lag medger inte att man med sådana motiv kommer ifrån värnplikten. På en punkt bör herr Evert Svensson nog tänka på konsekvenserna av en ändring. De flesta ungdomar gör värnplikten, men jag kan försäkra att de håller mycket hårt på rättvisan. Skulle vi medge »totalvägreri», alltså att en del ungdomar helt enkelt skulle vägra och utan påföljd slippa att göra både värnplikt och vapenfri tjänst, skulle vi skjuta hela värnpliktssystemet i sank. En sådan orättvisa accepterar inte de som tar på sig bördan att ligga inne ett år i värnpliktstjänstgöring. Jag fattar inte herr Evert Svenssons ord så att han menade att vi skulle släppa fram totalvägrarna; så jag föreställer mig att vi inte är oeniga i detta avseende. Vapenfrinämnden har en sådan sammansättning att jag utgår från att den så objektivt som möjligt prövar de framställningar om vapenfri tjänst som görs. Det är svåra prövningar, men den inblick jag hittills har haft i denna verksamhet säger mig att man ändå utför ett mycket gott arbete. Jag tror att vi kan lita på vapenfrinämndens bedömning:
Herr talman! Det är kanske större skillnader i uppfattning mellan försvarsministern och mig än jag från början trodde. : . : Jag vill emellertid säga att jag inte tänkt riktigt färdigt i denna fråga — problemet är ju komplicerat.

I mitt tack för interpellationssvaret berörde jag något litet vissa rättvisesynpunkter som kan anläggas på denna verksamhet och den reaktion däremot som kan uppstå. Jag tror dock inte att detta kommer att medföra några svårare problem. Det gäller nämligen inte några resor av semesterkaraktär, utan det är ett verkligt hårt jobb som måste utföras av personer, utvalda efter noggrann prövning. Betalningen för detta arbete måste givetvis bli densamma för denna kategori som för övriga värnpliktiga. Därtill kan man lägga den omständigheten, att tjänstgöringstiden troligen måste bli längre. För att återknyta till något annat som sagts här, vill jag nämligen framhålla att det givetvis, åtminstone till en del, även krävs utbildning inom Sverige för att tjänstgöringen utomlands skall bli meningsfull samt att de människor som skall resa ut måste stanna i respektive land under relativt lång tid, helst ett par år, för att bli till verklig nytta. Erfarenheterna från annan u-landstjänstgöring har visat att ju kortare vistelsen där är, desto sämre blir arbetsresultaten. Av denna anledning får man alltså räkna med längre tjänstgöringstid för dessa människor än för vanliga värnpliktiga. Vi får väl avvakta och se, hur denna fråga kan arbeta sig fram mot en slutlig lösning. Helst skulle jag vilja ha det så, att det kunde finnas regelrätta alternativtjänster — vilket skulle medföra att det inte på något sätt skulle räknas såsom förmånligare att välja detta alternativ i stället för värnpliktsalternativet. Den föreslagna typen av tjänstgöring skulle alltså anses ingå i vårt fredsbevarande arbete.
Herr talman! När jag läste detta interpellationssvar fick jag intrycket att statsrådet kanske var benägen att i någon mån rucka på det gjorda uttalandet, att u-landstjänst enligt riksdagens beslut inte är ett tjänstgöringsalternativ för vapenfria värnpliktiga. Det sägs nämligen i svaret att utredningen kommer att överväga om och i vilken utsträckning vapenfria värnpliktiga efter genomgången utbildning i internationell biståndsverksamhet — vi är väl överens om att denna kommer att ske inom landet — skall kunna tillgodoräkna sig fullgjord u-landstjänst såsom fullgjord vapenfri militärtjänst. Jag vet inte om jag i detta fall missuppfattade försvarsministern.

I detta avseende vill jag understryka vad herr Svensson i Kungälv har sagt.
Herr talman! Det är möjligt att det uttryck som används i interpellationssvaret kan missförstås. Vi har emellertid begagnat det många gånger tidigare, och det avser vad som gäller i dag för t.ex. en läkare som tar anställning i någon av våra FN-bataljoner. En viss del av tjänstgöringstiden i bataljonen får avräknas mot den värnpliktstid som läkaren i fråga har kvar att göra hem ma i Sverige. I det här fallet är avsikten att man skall vara mera generös. Om den som genomgått utbildning — om det blir en utbildning på tre å fyra månader eller längre tid vet jag inte — tecknat kontrakt att verka inom katastrofkåren under vissa år och arbetar i SIDA:s tjänst i ett annat land, skall han få avräkna den tid han arbetat för SIDA mot värnpliktstid.

Herr talman! Då kanske vi kan mötas där. Om dispenser lämnas i rätt stor utsträckning, kan det ju egentligen vara samma sak, även om det då blir i efterhand. Det beror på hur praxis skall tolkas och hur de värnpliktiga tolkar den. Vi får väl, som sagt, avvakta vad som sker framöver. Till slut vill jag säga att jag hoppas att utredningsmannen skall känna sig fri att pröva den här frågan så långt det är möjligt, d.v.s. att det faktiskt blir något av förutsättningslöshet, när han går till sitt arbete.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om jag bedömer jämlikhetsproblemet med avseende på kvinnornas ställning inom statsförvaltningen som så angeläget att något särskilt initiativ kan påräknas från min sida i syfte att föra frågan närmare sin lösning. Fru Ryding påpekar i sin interpellation att det finns olika hinder för att kvinnorna på lika villkor skall kunna konkurrera med männen på arbetsmarknaden. Som sådana hinder näm ner fru Ryding två grupper. Den ena gruppen utgöres av bristande yrkesutbildning, brist på barntillsyn och samhällelig service, geografisk bundenhet etc. Den andra gruppen anges vara vagt formulerade men ändå accentuerade villkor i fråga om kön och ålder. Den första gruppen av hinder är knappast sådan att åtgärder kan vidtas speciellt för statsförvaltningen. Det rör sig här om frågor som har räckvidd över hela arbetsmarknaden. Dessa problem har närmare belysts i den rapport till FN över kvinnornas status i Sverige som utarbetats på regeringens uppdrag. Vad beträffar villkor i fråga om kön så finns inga könsgränser när det gäller behörighet att inneha statstjänst. När en tjänst tillsätts skall enligt regeringsformens 28 § avseende fästas endast vid sökandes förtjänst och skicklighet. Den som är lämpligast för tjänsten skall anställas oberoende av om det är en man eller en kvinna. Statsmyndighet får inte förbehålla viss tjänst eller annat allmänt uppdrag för endast män eller endast kvinnor. Mot myndighets beslut i tillsättningsärende får talan föras genom besvär. I FN-rapporten sägs att kvinnor, som söker traditionellt manliga och bättre avlönade anställningar, enligt uppgift lär ha sämre möjligheter att bli antagna än män, även om de senare har lägre formella meriter. Skulle någon myndighet vid tjänstetillsättning ta hänsyn till annat än sökandenas förtjänst och skicklighet bör besvärsrätten användas. I den mån det finns åldersgränser i statstjänst är dessa desamma för män och kvinnor. FN-rapporten redovisar vidare att arbetsgivarna rekryterar kvinnor i övervägande utsträckning till de lägst avlönade positionerna. Enligt rapporten förefaller kvinnorna själva i stor omfattning ha anpassat sig till denna könsuppdelade marknad och skaffar sig utbildning för dessa arbetsuppgifter. Re gelmässigt noteras enligt rapporten ytterst få kvinnliga sökande till befattningar som traditionellt rekryteras med män. Inte heller dessa problem kan enligt min mening lösas separat på den statliga sidan. Här krävs som också FN-rapporten framhåller ett intensivt samarbete mellan alla berörda parter. I det statliga lönesystemet är lönen knuten till den tjänst som den anställde innehar och inte beroende av innehavararens kön. Vilken lön som utgår följer av de avtal som träffas mellan staten och de anställdas huvudorganisationer.

Herr talman! I vanlig ordning skulle jag egentligen börja med att tacka civilministern för svaret på min interpellation men trots att jag noga och flera gånger läst igenom och nu noga lyssnat till civilministerns anförande, kan jag inte finna att civilministern någonstans ger svar på den fråga jag ställde. Traditionellt börjar civilministern Gustafsson med att upprepa den fråga jag riktat till honom, men om civilministern nu verkligen skulle ha någon hedömning av jämlikhetsproblemet avseende kvinnornas ställning inom statsförvaltningen, avstår han mycket noga från att avslöja någonting härom. Jag måste därför komma med ännu en fråga: Skall man bibringas den uppfattningen att landets civilminister inte anser sig kunna dra någon slutsats av de faktiska förhållanden som är rådande och att han anser att något som helst initiativ från hans sida inte behöver tagas? I så fall måste jag med beklagande fastslå att den slutsats som t.ex. fackförbundsorganet Statsanställd kan dra av årets andrakammarval. tydligen är helt främmande för civilministern. Denna tidning refererar pressdebatten rörande statens. möjligheter att påverka fackliga utjämningspolitiken inom statliga sektorn av arbetsmarknaden.

Till sist lämnas, förstår jag, den verkliga sammanfattningen när civilministern är vänlig nog att upplysa om att vilken lön som utgår följer av de avtal som träffas mellan staten och de anställdas huvudorganisationer. Men vid dessa många konstateranden och beräkningar förbigås fullständigt den trista och bistra verklighet vi alltjämt har inom statsförvaltningen. Min fråga gällde ju om civilministerns bedömning av denna verksamhet skulle kunna påkalla något initiativ från hans sida. I min interpellation har jag angivit en hel del fakta i detta avseende. Låt mig bara göra några kompletteringar. I nr 11 av Tidskrift för allmän försäkring ger en artikelförfattare på grundval av de allmänna försäkringskassornas sjukpenningklassplacering en bild av svenska folkets aktuella inkomstförhållanden. Man har då tagit bort sjukpenningklass nr 1. I inkomstlägena 2600-10 200 kronor per år finns 32,4 procent kvinnor och 7,6 procent män. Sedan följer 21 000—27 000 kronor där vi finner 27,5 procent män men bara 9,7 procent kvinnor. I inkomstlägena 27 000—33 000 kronor per år är fördelningen 14,3 procent män men endast 3,4 procent kvinnor. Slutligen i det högsta inkomstläge som gäller för sjukpenningen, 39000 kronor eller däröver, finner vi 8,9 procent mot 0,8 procent kvinnor. Dessa siffror talar för sig själva. Röjer inte detta missförhållande att det verkligen vore på sin plats att en arbetsgivare som staten, såvitt den har ambitioner att vara en mönsterarbetsgivare, företar sig någonting för att förverkliga kraven? När jag i dag studerade tidningarna i tidningsrummet blev jag nästan förskräckt över hur mycket material det fanns där i dag om just denna fråga med anledning av en nyligen hållen 'TCO-konferens. Man kan där få verkligt god information om de miserabla förhållanden som råder i praktiken, inte minst på den statliga sektorn, när det gäller just de frågor jag här tagit upp. Jag skall inte förlänga debatten genom att läsa upp väl valda och mycket passande citat. Jag vet att de ärade kammarledamöterna själva mycket noggrant följer pressen, men vad man kan se som en röd tråd är konstaterandet att inte mindre än 44 procent av alla yrkesverksamma kvinnor finns inom den offentliga sektorn. Vidare borde staten vara vägröjare och föregå med gott exempel för att förbättra kvinnornas löneoch anställningsvillkor. Herr talman! Mitt första ärende här i kammaren för sex år sedan gällde en fråga av samma karaktär som den jag har uppe i dag. Herr Lindholm var då civilminister, och han sade att han inte kunde ta några initiativ eller göra några uttalanden i denna vitala fråga som skulle kunna uttrycka hans mening. Jag fann mig då föranlåten att fråga om inte han i likhet med övriga regeringsmedlemmar wvar socialdemokrat, då han visade en sådan passivitet i dessa jämlikhetsfrågor. Jag måste tyvärr rikta samma fråga till civilminister Gustafsson i dag. Nu är frågan kanske ännu mer befogad eftersom det stora socialdemokratiska arbetarpartiet ställer just jämlikhetsfrågorna främst på dagordningen och tillsammans med LO har tillsatt en arbetsgrupp för dessa frågor med ingen mindre än Alva Myrdal som ordförande. Rimmar det inte rätt dåligt med det socialdemokratiska partiets intentioner på detta område att en socialdemokratisk civilminister inte ens vågar säga sin mening, långt mindre ta några initiativ som stämmer överens med och som skulle kunna underlätta hans eget partis agerande i denna fråga?
Herr talman! Det må stå fru Ryding fritt att tolka mitt svar precis som hon själv vill. Svarets utformning kanske också något beror på hur frågan ställes. Det frågas om jag skall ta något särskilt initiativ. I svaret refererar jag till att fru Ryding själv pekar på olika orsaker till de förhållanden som råder på arbetsmarknaden. Bland dessa orsaker nämns särskilt bristande yrkesutbildning, brist på barntillsyn och samhällelig service, geografisk bundenhet o. s. v. Om fru Ryding menar att det skall tas initiativ på dessa områden, så får hon vara vänlig att rikta sina frågor till något annat håll; dessa frågor handläggs inte i civildepartementet. Om fru Ryding avser initiativ i själva lönefrågan — och det antar jag att hon gör — för att komma till rätta med den bristande jämlikhet som hon säger finns när det gäller lönerna, så måste jag än en gång framhålla att vi inte har några könsuppdelade löner inom statsförvaltningen. Lönen utgår med samma belopp oberoende av om det är män eller kvinnor som innehar ifrågavarande tjänst. Det är litet svårt att förstå vad fru Ryding menar. Om hon menar att man skall införa speciella kvinnolöner, som skulle vara förmånligare än de löner som utgår till män i motsvarande tjänster, tänker jag inte ta något initiativ. Fru Ryding anser att jag skall uttala mig i frågor som är föremål för förhandlingar mellan parterna på den statliga arbetsmarknaden. Jag har tidigare i olika sammanhang t.ex. när det gällt frågan om dyrortsgrupperingen och andra ting gjort den bedömningen, att det inte är så vidare lämpligt att jag, som ändå företräder den ena av parterna, offentligen deklarerar min mening i den eller den speciella fråga som är föremål för förhandling.

Herr talman! Jag vill bara säga att jag beklagar att civilminister Gustafsson inte kan förstå vad jag har skrivit. Man skulle ju ändå t.ex. kunna tänka sig ett initiativ för att höja lönerna för en hel yrkesgrupp som huvudsakligen rekryteras bland kvinnor. Hade man tagit sådana initiativ hade man kanske ett litet tag fått behålla den enda svenska manliga barnmorska vi haft. Till slut vill jag säga att jag inte kan dela civilminister Gustafssons uppfattning att det skulle vara till nackdel eller skada för den pågående avtalsrörelsen att göra ett uttalande i en så här vital jämlikhetsfråga, naturligtvis under förutsättning att man har en positiv inställning till problemets lösning.

Herr talman! Herr Thunborg har frågat mig om den statliga förhandlings apparaten är så uppbyggd och dimensionerad att erforderlig förhandlingshjälp och service vid behov även kan ges de statliga bolagen. I den mån det är lämpligt skall statens avtalsverk enligt 6 § i sin instruktion på begäran av bolag i vilket staten äger aktie biträda bolaget vid kollektivavtalsförhandlingar och lämna utlåtanden och uppgifter i kollektivavtalsfrågor av betydelse för bolaget. Med stöd av denna bestämmelse biträder verket de statliga bolag som tidigare fått förhandlingshjälp av statens avtalsnämnd. Avtalsverkets organisation är inte dimensionerad så att verket kan ge förhandlingshjälp och service till alla statliga bolag. Organisationen är beräknad för att verket skulle kunna överta de förhandlingar som tidigare fördes av civildepartementet och statens avtalsnämnd. När man avväger storleken av organisationen i en myndighet utgår man från de uppgifter som myndigheten beräknas ha och inte från de uppgifter som myndigheten kan komma att få. Skulle utvecklingen i framtiden medföra att avtalsverket skall ge förhandlingshjälp och service även åt de statliga bolag som för närvarande är anslutna till Svenska arbetsgivareföreningen måste därför enligt min mening dimensioneringen av verkets resurser prövas om.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. Vi har uppenbarligen förstått varandra rätt bra. Som jag säger i interpellationen har förhållandena speciellt inom LKAB under de senaste månaderna blivit kända för den stora allmänheten. Vidare har det faktum att bolaget är medlem i SAF förvånat många människor. På en direkt fråga har LKAB-chefen Arne S. Lundberg motiverat detta med att bo laget inte kan avstå från den förhandlingsservice som SAF lämnar. Detta är, herr talman, den direkta orsaken till min interpellation. Av svaret på densamma framgår att avtalsverket på begäran skall kunna lämna förhandlingshjälp åt alla företag som staten är ägare till eller delägare i. Bollen ligger således hos respektive bolagsstyrelse. Det framgår också av svaret att avtalsverkets resurser inte räcker till, om samtliga styrelser för de statliga bolagen skulle besluta sig för att begära förhandlingshjälp hos avtalsverket. Jag tillåter mig, herr talman, att uttrycka förhoppningen att så kommer att ske. När de statliga företagen på det sätt jag tidigare refererat har hamnat i fokus lär det vara svårt att försvara ett fortsatt medlemskap i SAF. Man får alltså förutsätta att de statliga bolagen beslutar sig för alt vända sig till avtalsverket, och då måste en utbyggnad av detta komma till stånd. Herr talman! Det förefaller mig realistiskt att så också sker. Det är ju i och för sig ingen kostnadsfråga. Om pengarna används till medlemsavgifter i SAF eller till en upprustning av avtalsverket är detta ju kostnadsmässigt hugget som stucket. Samtidigt som jag alltså tackar för civilministerns svar vill jag, herr talman, uttrycka min förhoppning om en upprustning. Det föreligger inte några tekniska hinder för att avlägsna vad både jag och väl också civilministern betraktar som en sanitär olägenhet, d.v.s. det förhållandet att statliga bolag är medlemmar i SAF.

Herr talman!

Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågorna. U 68 kommer enligt sina direktiv att aktualisera bl.a. frågan om en vidgad decentralisering av den eftergymnasiala utbildningen. Utredningen skall därvid ta ställning till frågorna om och i vilken utsträckning decentraliserad utbildning bör knytas till näringslivets struktur — och därmed efterfrågan på arbetskraft — i olika regioner. Med hänsyn härtill räknar jag med att de problem som berörs i interpellantens första fråga kommer att beaktas i det pågående utredningsarbetet inom U 68. Med anledning av interpellantens andra fråga vill jag anmäla att enligt vad jag erfarit den s.k, Norrlandsberedningens arbete beräknas fortgå under hela år 1969. Beredningen har under hösten besökt ett antal norrlandsstäder och sammanträffat med företrädare för lokala myndigheter, det norrländska näringslivet m.fl. och därvid diskuterat frågan om förläggning, organisation och inriktning av eventuell högre teknisk utbildning i Norrland.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Moberg för interpellationssvaret till herr Nilsson i Tvärålund, som tyvärr inte personligen har tillfälle att tacka för det i dag. Av svaret framgår att viss samsyn på de aktualiserade frågorna är för handen, men motiveringen för en vidgad decentralisering av den högre tekniska utbildningen har kanske blivit alltför snävt begränsad, såvida inte statsrådet i uttrycket »näringslivets struktur» lägger in mer än man i första hand är benägen att göra. Just det uttrycket har använts i ett flertal officiella uttalanden. Kanske man tror för litet om vad det kan innebära. I det kan och borde väl även inrymmas den stimulans som näringslivet torde få i den region, till vilken decentraliserad utbildning har blivit förlagd. Jag hoppas att statsrådet delar den uppfattningen. Då skulle arbetet med denna undervisningsfråga bli en aktiv medverkan till att just den allmänna politiska målsättningen realiseras, nämligen den som fick sin utformning i statsutskottets utlåtande 1965: 171, att »om den nya lokaliseringsgiven inte minst i Norrland, skall kunna fullföljas, måste högre utbildning gå hand i hand med näringslivets utveckling». När man talar om näringslivets struktur och efterfrågan på arbetskraft i samband med lokalisering av utbildningscentra måste man även inbegripa stimulansen till strukturförändring samtidigt som man betonar vikten av forskningsobjekt för undervisningens bedrivande. Vad nu beträffar efterfrågan på arbetskraft kan mycket väl inom denna som inom andra utbildningsgrenar såväl studierna som den framtida yrkesutövningen äga rum inom annan region än folkbokföringsortens. Huvudsaken är att behövlig utbildning kommer till stånd och att region med svagt differentierad struktur med avseende på arbetslivet får all möjlig hjälp till etablering av varierande sysselsättningsobjekt. En region som då helt naturligt kommer i blickpunkten är övre Norrland med exempelvis Luleå som centralort. Kvalificerad arbetskraft behövs och naturlig anknytning finns till sådant som gruvdrift, järnoch träförädling, kraftverk, robotbas och geofysisk institution. Inte heller det internordiska kalottsamarbetet bör lämnas obeaktat i det aktuella sammanhanget. Högre teknisk utbildning inom denna region skulle med säkerhet innebära stimulans till redan befintliga aktiviteters utveckling och ytterligare differentiering. Därigenom skulle de goda ting skapas som väl är all utbildnings verkliga syfte, nämligen att åstadkomma bättre levnadsvillkor för så många som möjligt, inte minst för dem som lever i otrygghet.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat chefen för utbildningsdepartementet om denne med hänsyn till de svårigheter, som föreligger att skaffa granskningsmän vid gesällprov, vill vidta sådana åtgärder att dessa svårigheter undanröjs. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Interpellanten synes förknippa de av honom nämnda svårigheterna med utformningen av det statsbidrag som utgår till kostnader för granskning av gesällprov. Bidraget, som utbetalas till Sveriges hantverksoch industriorganisation och avser kostnaderna för reseoch traktamentsersättningar i samband med granskningsverksamheten, är schablonmässigt beräknat och förutsätts inte ge full täckning för dessa kostnader. Någon ändring av denna princip, som godkänts av riksdagen vid de tillfällen den redovisats, är inte aktuell.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret. Orsaken till att jag tagit upp denna fråga är att det i dag är mycket svårt att få granskningsmän vid gesällprov. Grundorsaken härtill är att anslagen från såväl stat som landsting inte ger tillräcklig kompensation till dem som tjänstgör vid de årliga granskningarna. Tidigare var granskningen i huvudsak förlagd till fritid, d. v. s. till kvällar och söndagar, men efter hand som de centrala verkstadsskolornas elevkullar blev allt större fick man svårare och svårare att få folk att åta sig denna granskning på arbetstid. Därför måste granskningen förläggas till skoltid, och granskningsmännen blev då tvungna att ta sig ledigt från sina arbeten. Ersättningen för granskningsarbetet utgår enligt gammal praxis. Tidigare var det KÖY, senare under ett år skolöverstyrelsen och nu är det Sveriges hantverksoch =<industriorganisation som har hand om granskningsanslaget, vilket under budgetåret 1967/68 uppgick till 45000 kronor. De pengarna måste räcka. Man har därför inte kunnat gå ifrån tidigare ersättningspraxis. Dagsersättningen till en granskningsman är följaktligen i dag 20 kronor, och den ersättningen får han endast om han bor utanför granskningsorten. Då får han också ersättning för resa i andra klass på järnväg eller med buss till granskningsorten. Ordförandena i lärlingsnämnderna i våra 24 distrikt samt 10 branschorganisationer skall dela på (dessa 45 000 kronor, och det är ordföranden i distriktet som skall kalla till granskning. Han har emellertid ytterligt svårt att få någon att avstå från sin arbetsinkomst för att tjänstgöra som granskningsman, vilket givetvis sammanhänger med att granskningen nu huvudsakligen måste ske på arbetstid. Jag hade kanske inte närt någon större förhoppning om att man under det nuvarande budgetåret skulle kunna få till stånd en förbättring, men jag skulle önska att man i framtiden tog upp till behandling spörsmålet om hur man skall klara denna fråga. Gesällprovet utgör i många fall ett examensbevis som skall företes i samband med vidareutbildning. Under gårdagens debatt om grundskolans läroplan var man rörande ense om att alla skall ha lika möjligheter till utbildning. Beträffande den utbildning som avslutas med gesällprov föreligger det emellertid verkliga problem. Det gäller framför allt att få examinatorer som kan sitt arbete. Man får därför oftast kalla folk från annan ort, som vägrar att komma, och detta förosrakar problem.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att också herr Andersson i Örebro bekräftar att detta till betydande del är en budgetfråga. Såsom jag framhöll i interpellationssvaret har riksdagen utan erinran godtagit den princip som nu gäller, nämligen att bidraget skall vara schablonmässigt utmätt och inte är avsett att ge full täckning för kostnaderna för granskningsverksamheten. Vi är emellertid väl medvetna om att problemen är stora och jag vill därför erinra herr Andersson om att hela lärlingsutbildningsproblematiken kan bli aktuell för omprövning i samband med yrkesutbildningsberedningens avslutande arbete.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för den komplettering som han nu har lämnat. Jag har tagit del av yrkesutbildningssakkunnigas förslag, och jag hoppas att man när man slutligen löser dessa frågor även kan lösa den fråga som gäller granskningsmännen och ersättningen till dem.

Herr talman! Herr Lothigius har i en interpellation frågat handelsministern hur han bedömer utvecklingen av framtida svensk energiförsörjning och om han anser att nyinvesteringar i vattenkraftverk med hänsyn till utvecklingen inom kärnindustrin fortfarande är samhällsekonomiskt riktiga. Eftersom jag inom regeringen svarar för ärenden rörande energiförsörjningen har interpellationen överlämnats till mig för besvarande. Utvecklingen på atomenergifältet har framför allt betydelse för vår försörjning med elkraft. I december 1967 publicerade Centrala driftledningen, CDL, en studie avseende elförsörjningen under 1970-talet. Av denna undersökning framgår att elkraftbehovet i Sverige väntas komma att i det närmaste fördubblas mellan 1970 och 1980. Ökningen förutses bli tillgodosedd främst genom atomkraftverk eller oljeeldade kraftverk. Man räknar med att priset på fossila bränslen kommer att ligga vid en sådan nivå att atomkraften blir lönsammare än oljekraft. Atomkraften beräknas med hänsyn härtill komma att öka sin andel av landets kraftproduktion till omkring en tredjedel år 1980. Detta innebär emellertid inte att vattenkraften då har spelat ut sin roll. Tvärtom förutses även här en utbyggd produktion under 1970-talet. CDL har beräknat vilken kombination av olika slags elkraft som bör bli ekonomiskt optimal med hänsyn till de olika kraftslagens förutsedda kostnader. För vattenkraften tyder beräkningarna på en ca tjugoprocentig produktionsökning från nuvarande ca 50 miljarder kilowattimmar per år till ca 60 miljarder år 1980. Därefter skulle vattenkraften endast ge mindre tillskott och nå ca 62 miljarder år 1985. Vattenkraften skulle därmed vid 1980-talets ingång fortfarande svara för närmare hälften av elkraftproduktionen. Mot bakgrunden av dessa bedömningar får jag som svar på interpellantens fråga om den samhällsekonomiska riktigheten av nyinvesteringar i vattenkraftverk anföra följande. CDL räknar som nämnts med att viss fortsatt vattenkraftutbyggnad är ekonomiskt motiverad, d.v.s. projekten väntas kunna ekonomiskt konkurrera med atomkraften. Till detta kommer att vattenkraften fördelaktigt kompletterar de kommande atomkraftverken, framför allt genom att den på ett mer ekonomiskt sätt kan anpassas till variationer i belastningen. Tack vare en hög andel vattenkraft i produktionssystemet kan Sverige t.ex. räkna med ett mindre behov av att bygga ut reserveffekt än i flera andra länder. Från beredskapsmässiga och handelspolitiska synpunkter har vattenkraften vidare vissa samhällsekonomiska fördelar. Sammanfattningsvis talar sålunda enligt min mening ekonomiska skäl, och det är dessa som interpellanten efterlyst, för fortsatta investeringar i vattenkraftobjekt som är tillåtliga enligt vattendomstolarna. Liksom i fråga om andra industriinvesteringar bör därvid ekonomiska hänsyn noga vägas mot hänsynen till miljövårdsoch andra motstående intressen.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min interpellation — det var både kort och upplysande. Det behövs egentligen inte mer, om man inte önskar andra aspekter på problemet än sådana som herr statsrådet har fört fram och som nu kommer upp i den allmänna debatten och som naturligtvis berör en del av miljövårdsintressena och forskningen m.m. Statsrådet säger att CDL har beräknat vilken kombination av olika slags elkraft som bör bli ekonomiskt optimal med hänsyn till de olika kraftslagens förutsedda kostnader. Men de samhällsekonomiskt optimala hänsynen kräver att man gör bedömningen också mot bakgrunden av dessa andra värden. Jag vet att statsrådet inte är mycket för tyckande, och jag vill gärna ha denna lilla diskussion mot bakgrunden av konkreta ting. Det är naturligtvis mycket svårt att göra detta, när vi å ena sidan har så konkreta ting att göra med som kraftproduktion som skickliga tekniker inom kraftverksområdet kan räkna fram i ekonomiska siffror och å andra sidan har att ta hänsyn till de naturvärden som finns. Jag har med min interpellation ÖNS kat att få till stånd en diskussion, om nyinvesteringar i vattenkraft är så nödvändiga att vi måste offra de sista naturliga levande älvarna för att klara vår eloch värmeförsörjning för framtiden. Kan bevis härför läggas fram har jag ingenting emot att man verkligen gör dylika investeringar. Jag vill däremot inte diskutera frågan mot bakgrund av de intressen sådana människor kan ha som äger strand vid en dylik älv eller med utgångspunkt från lokala arbetsmarknadsmässiga synpunkter. Jag tror inte att det är vad man åsyftar att få fram i denna fråga utan i stället perspektiven för framtiden — för generationer framåt. Då får man inte stanna vid att ge argument om arbetsmarknadsmässiga hänsyn för några år eller årtionden framåt. Arbetsmarknadsverksamheten måste naturligtvis utökas på annat sätt så att människorna i bygden kan få glädje därav och få goda möjligheter till arbetstillfällen. Jag övergår till att framlägga några synpunkter på den allmänna kraftförsörjningen. Statsrådet har lämnat konkreta siffror vid hänvisningen till CDL. Det rör sig här givetvis om nyanser. Det spelar ingen roll om en fördubbling av elkraften avser tiden från 1967 till 1980 eller tiden från 1970 till 1980. Det intressanta är hur oljan och främst kärnkraften beräknas på ganska kort tid bli dominerande för produktionen av vår elenergi. Det kommer inte att hända så särskilt mycket fram till år 1975. Denna tid kommer endast att vara ett förberedelseskede, men sedan kommer siffrorna att gå i höjden mycket snabbt. Kärnindustrin skulle enligt beräkningarna år 1985 svara för hälften av hela elkraftproduktionen eller 75 procent av energitillskottet under 15 år. Då man började använda kärnenergin var intresset ganska svagt och denna industri kom i gång långsamt. Men nu har den tagit en våldsam fart, inte minst i Amerika. Och då frågar man sig: Var är vi 1980, 1985 och 1990? Jag vet att prognoser gjorts, men det är synnerligen svårt att göra dessa bedömningar. Vi kan mycket väl, med tanke på hur snabbt utvecklingen på kärnkraftområdet nu går, vara längre framme vid de angivna tidpunkterna än prognoserna ger vid handen. Priset blir ju avgörande för avvägningen. Vattenfalls generaldirektör är optimist och säger att kärnenergin ger oss snabbt sjunkande kostnader och att bridreaktorn skulle ge en produktionskostnad på 1 å 1! 2 öre nu. Enligt denna prognos kommer alltså vattenkraften att betyda allt mindre. Jag vet att vattenkraften är en utjämnande faktor och att den därför är synnerligen betydelsefull, framför allt ur driftsynpunkt. Men vi har ju i vårt land åtminstone teoretiska möjligheter att bygga ut vattenkraften till 200 miljarder kilowattimmar, sägs det. Redan utbyggda älvar kan ytterligare utnyttjas, och man kan få ut mera effekt också genom vissa moderniseringar. Det är vidare, herr statsråd, inte osannolikt att vi i vårt land kommer att kunna utnyttja naturgasfyndigheter. Jag är fullt på det klara med att Vattenfall inte skall syssla med detta. Det är inte praktiskt att föra in (dessa ting i prognoserna, ty vi har dem så att säga inte i vår hand. Men har man sett utvecklingen på området i Europa och inte minst i Canada säger man sig att vi i alla fall bör ha en beredskap härvidlag. Skulle vi kunna utnyttja naturgasfyndigheter i vårt land blir situationen helt förändrad. Under 1970-talet skall enligt prognoserna genom vattenkraftsanläggningar tas ut en effekt av 1700 megawatt. Stora och Lilla Lule älv, Skellefte älv och Ångermanälven ger cirka 740 megawatt. Man säger att i Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven finns åtskilliga hundratal megawatt att ta ut. Saitevaare och Ajaure ger 300 megawatt, och nya privata kraftbolag ger minst 250 megawatt. Till detta kan läggas den modernisering och ökade effekt som kan komma i fråga. I stort lär de önskemål som Vattenfall har lagt fram kunna tillfredsställas utan att man kastar sina ögon på Vindelälven eller Piteälven. Att koncentrera sig på de älvar som redan är exploaterade tror jag vore ganska framsynt. Det kostar något litet mer, men vi skall komma ihåg att framtiden kanske inte utvecklas som vi tror. Teknikerna har möjlighet att arbeta med kärnkraften. Då kan det vara bra att ha en del älvar i reserv. Herr talman! Jag vill framhålla att jag hyser ett väldigt stort förtroende för vattenfallsverket, för dess chef och för dess personal. Jag tycker att de är skickliga. Skriverierna i tidningarna är många gånger obefogade. Vattenfalls personal fullgör bara sitt värv att försöka få fram den effekt som den är ålagd att skapa. Jag har själv många gånger vandrat tillsammans med verkets representanter längs Lule älv och sett på de utbyggnader som sker. Det torde endast vara en tidsfråga, innan naturvårdsproblemet kan lösas. Jag tänker, herr statsråd, på nödvändigheten av att det görs en analys av för hållandet mellan vattenkraftens värde och andra värden, så att vi kan ekonomiskt bedöma dessa. Det finns unga tekniker som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor och som försöker programmera fram vad ett människoliv är värt. Vad är olika ting värda i samhällslivet? Även om det inte rör sig om direkt påtagliga saker, är det ganska angeläget att också i naturvårdsfrågor skapa värdeförhållanden som kan programmeras i datamaskin. Jag tror att det vore riktigt om statsrådets näringsdepartement försökte arbeta fram ett sådant system, och jag skulle vilja fråga statsrådet om detta är möjligt att göra och om det finns ett intresse inom departementet för att ta hand om frågorna från den utgångspunkten. Om en ordentlig analys görs, står vi här i riksdagen på en betydligt säkrare plattform, när vi diskuterar dessa värden.
Herr talman! Herr Lothigius kom i sitt anförande in på mycket svåra och intressanta frågor, och jag tror inte att kammarens kvarvarande ledamöter anser detta vara det rätta tillfället att lyssna till en detaljerad debatt mellan herr Lothigius och mig om dessa svåra spörsmål. Därför skall jag endast mycket kort kommentera några punkter i vad herr Lothigius sade. Jag vill då först hänvisa till att jag i avslutningen på mitt interpellationssvar mycket bestämt underströk skillnaden mellan att bedöma vattenkraften ur ekonomisk synpunkt och att ta ställning till i vilken omfattning vi skall utnyttja vattenkraft, eftersom intressena är så motstridiga. Det är en avvägningsfråga, och det viktiga är att vi gör denna avvägning från den korrekta utgångspunkten att de fortsatta vattenkraftsutbyggnaderna — också de ifrågasatta — är ekonomiskt lönsamma. Jag behöver inte argumentera närmare om varför de är det; jag vill bara understryka ytterligare en gång att vattenkraften har en alldeles speciell funktion i vårt elförsörjningssystem i det att den ger oss en mycket hög och billig reserveffekt vid toppbelastning. Därför är det ur kraftekonomisk synpunkt ett betydande intresse att fortsätta vattenkraftsutbyggnaden. Detta skall man ha klart för sig. Jag skall inte gå närmare in på den fråga som har diskuterats tidigare i dag i kammaren, men jag vill understryka — det är också anledningen till utformningen av interpellationssvaret — att det icke förhåller sig så att de ifrågasatta vattenkraftsutbyggnaderna skulle vara ekonomiskt icke lönsamma beredskapsprojekt. Många argument i den allmänna debatten har utgått från denna tes, och de är alltså felaktiga; det håller herr Lothigius med mig om. Detta är grundläggande för en mera rationell diskussion. Herr Lothigius betonar slutligen — och med all rätt — att dessa diskussioner blir svåra att föra, därför att vi inte har möjlighet att sätta jämförbara värden på de intressen som vi försöker väga mot varandra. Vi har i varje fall i mitt departement inte hittills aktualiserat dessa mätfrågor i detalj. De kommer emellertid igen i många sammanhang, och det är alltså ett allmänt problem som herr Lothigius nu tar upp. Det har samband med hela vår väsentliga diskussion om jämförelser mellan företagsekonomiska och samhällsekonomiska kalkyler. Där möter vi också mycket stora mätproblem. Jag kan för dagen bara säga till herr Lothigius att detta problem är av vitalt intresse för beslutsfattandet, för allmänhetens debatt och naturligtvis också för de förslag som nu och i framtiden läggs fram av regeringen och diskuteras här i riksdagen. Jag kan inte nu lova någonting om hur detta metod arbete kommer att vidareutvecklas. Så mycket vet jag dock, att precis samma inställning som jag har, och som herr Lothigius här har, den har också naturvårdsverket. Ett visst inledande metodarbete pågår, men jag kan inte säga hur snabbt det kan bli klart. Å andra sidan skall vi naturligtvis inte heller tro att dessa problem är sådana som man snabbt kan lösa bara därför att man bestämt sig för att lösa dem. Svaret på herr Lothigius” avslutande fråga blir alltså, att vi är medvetna om dessa problem och att vi befinner oss i inledningsskedet av de metodstudier som skall kunna — någon gång, men när kan jag inte säga — göra det lättare för oss att fatta rationella beslut i dessa mycket svåra frågor.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet igen för svaret samt de kompletterande synpunkter som han nu har fört fram. Ofta när man diskuterar dessa frågor ser man dem bara från ekonomisk synpunkt och inom begränsade områden. Jag skulle vilja lyfta frågan till den samhällsekonomiska betydelse den har och försöka betrakta den i den delen. Jag förstår nu att statsrådet har exakt samma synpunkter på spörsmålet som jag själv.
Herr talman! Herr Hector har frågat chefen för inrikesdepartementet hur han bedömer förutsättningarna att ut län vidga den statliga företagsamheten i Värmlands län i syfte att öka sysselsättningsmöjligheterna och om statsrådet kan upplysa om vilka konkreta åtgärder regeringen planerar i denna riktning. Inrikesministern har överlämnat interpellationen till mig för besvarande. Herr Hector föreslår i sin interpellation att staten skall underlätta tillkomsten av en skogsindustri i länet. Han hänvisar därvid till skogshögskolan som ställt material till förfogande vilket visar att virke kommer att finnas inom länet för en ytterligare industri, även sedan befintliga industrier fått sitt. Jag har inte haft tillgång till herr Hectors siffror och kan följaktligen inte kommentera dem. Virkesbalansutredningen har emellertid redovisat beräkningar för industriområde IV a som omfattar Värmlands och Örebro län samt Dalsland. För detta område visade utredningen på en brist på ekonomiskt tillgängligt virke redan förra året. Om de planer som nu diskuteras inom de i området redan etablerade företagen blir förverkligade, kommer bristen att accentueras. Redan kända behov måste således kompletteras med förflyttning av virke från intilliggande områden. Därmed har jag inte sagt att staten inte kan underlätta en skogsindustriell expansion i länet, men motivet härför kan inte sökas i ett föreliggande virkesöverskott. Herr Hector föreslår också att en statlig verkstadsindustri förläggs till länet och pekar på flera positiva faktorer, som talar för detta. Jag kan till stora delar instämma i beskrivningen av de goda förutsättningarna. Herr Hector torde vara medveten om de ansträngningar som görs för att lösa sysselsättningsfrågorna i olika delar av vårt land. De arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska ansträngningarna har utökats med en aktivitet för att få till stånd statlig industrietable ring i regioner med sysselsättningsproblem. Detta är ett av syftena med det arbete som f.n. pågår för att öka de statliga företagens expansionskraft. En särskild delegation för statlig industrietablering har tillsatts av regeringen för ungefär en månad sedan. Av direktiven framgår att den skall inrikta sig på bl.a. Värmlands län. Med hänsyn till att delegationens inventering ännu befinner sig på ett förberedande stadium, vill jag för dagen inte göra några konkreta utfästelser.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I min interpellation anfördes skogsindustrin och verkstadsindustrin som några exempel bland många andra på områden där statligt initiativ skulle vara möjligt och motiverat i provinsen. Statsrådet möter nu det förra exemplet med argumentet att en råvarubrist på detta område skulle föreligga i Värmland. Detta är minst sagt ett paradoxalt påstående när det gäller landets skogrikaste län som fortfarande har stor skogsarbetslöshet. Jag är väl medveten om de hittillsvarande arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska ansträngningar som satts in som punktåtgärder också i vår provins.

I detta sammanhang kan man väl sätta ett visst hopp till den delegation för statlig industrialisering som nyligen tillsatts och som statsrådet i sitt svar nämner. Jag kan försäkra honom att värmlänningarna emotser resultatet med den största spänning och även med vissa förhoppningar — detta senare sammanhängande med att vi av naturen lär vara något optimistiska.

Herr talman! I en interpellation om postanstalternas lokalisering påstår herr Thunborg, att postverket genom rationaliseringsåtgärder driver kunder till de privata bankerna, samt frågar om jag avser att vidta några åtgärder i fråga om postanstalters placering. I de större tätorterna — som närmast åsyftas i interpellationen — sker en successiv utbyggnad av postverkets kontorsnät i takt med bebyggelseexpansionen. Vid utbyggnaden — som planeras i nära samråd med de kommunala myndigheterna och i förekommande fall även med organisationer och sammanslutningar som kan anses företräda kundintressen — eftersträvas en 1okalisering som på en gång tillgodoser allmänhetens och postverkets intressen. Förutom befolkningsunderlagets storlek beaktas en rad andra faktorer, såsom de berörda områdenas topografi och kommunikationer, de planerade anstalternas läge i förhållande till affärscentra etc. | I vissa fall kan det vid en utbyggnad av kontorsnätet bli aktuellt att till en nyinrättad modern postanstalt med större utrymmen och resurser flytta över verksamheten från en närbelägen anstalt med otillräcklig betjäningskapacitet eller från driftsynpunkt otillräckligt kundunderlag. Antalet postanstalter i de större tätorterna som upphört med sin verksamhet är dock relativt begränsat. Under den senaste tioårsperioden rör det sig i de större tätortsområdena totalt om drygt ett tiotal. I fråga om kontorstätheten har jämförelser gjorts med bankernas kontorstäthet, därvid herr Thunborg — med utgångspunkt i stockholmsförhållandena — tydligen anser sig kunna dra negativa slutsatser om postverkets service. Dessa jämförelser är missvisande. Det stora antalet banklokaler har sålunda inrättats inte av ett ensamt utan av ett tiotal bankföretag. Det återspeglar mindre ett servicebehov hos allmänheten än en konkurrenssituation, där bankföretagen söker bibehålla och utvidga sina relativa marknadsandelar. Det innebär under sådana förhållanden en mera rättvisande jämförelse att konstatera, att postverket med sina 125 postanstalter i Stockholm har ungefär dubbelt så många betjäningsställen som Svenska handelsbanken och nästan tre gånger så många som Stockholms sparbank. Från servicesynpunkt bör vidare framhållas, att medan bankkontoren i huvudsak är koncentrerade till affärsoch kontorsdistrikten och till förorternas centrumområden postanstalterna är mera jämnt fördelade över hela bebyggelseområdet. Detta förhållande är av stort värde såväl från servicesynpunkt som med avseende på postbankens möjlig heter att hävda sig i konkurrensen med andra banker.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

Det är inte relevant för storstadsförhållandena. Och om kundunderlaget finns är det ju postverket självt som har ansvaret för att utrymmena och betjäningskapaciteten är tillräckliga. Statsrådet har med all säkerbet uppmärksammat indragningen av postkontoret i stadsdelen Midsommarkransen här i Stockholm, som har 14 500 invånare. Om man översätter befolkningssiffran till kundunderlag så är det större än både i Skellefteå och Norrtälje och i 54 andra svenska städer. I Midsommarkransen har man i år dragit in postkontoret och hänvisar människorna till ett nyinrättat postkontor i Västberga industriområde. Jag vet inte, herr talman, om det är nödvändigt eller ens tillåtet att lägga några sociologiska syn Punkter på den här frågan, men till bilden hör att Midsommarkransen är en relativt gammal förort med ett förhållandevis stort inslag av pensionärer. Och i kören av protester från befolkningen har man särskilt uppmärksammat pensionärernas röster. Vid ett opinionsmöte ordnat av den socialdemokratiska stadsdelsföreningen i slutet av oktober månad yttrade pensionärsföreningens ordförande Karl Lundholm följande: »Vi har upplyst pensionärerna om att de kan göra sina uttag på banken i stället för att anlita posten.» Herr talman!

Pensionärerna vågar inte gå vägen under Södertäljevägen och ner i Västberga industriområde och orkar det inte heller fysiskt. Jag skall inte tävla med högern genom att tala om rättstillståndet och den enskilda människans säkerhet här i staden, men det är i alla fall ett faktum att undergångar och liknande lätt blir tillhåll för folk som inte skyr att antasta en gammal ofärdig människa. Och det är ju den direkta anledningen till pensionärsföreningens uppmaning. Det är tragiskt, herr statsråd. Jag förstår inte varför statsrådet finner det irrelevant att jämföra antalet postkontor med det totala antalet bankkontor här i staden. Det förhållandet att socialdemokraterna i regeringsställ: ning struntat i att genomföra den samlade arbetarrörelsens krav på ett förstatligande av kreditoch bankväsendet motiverar väl inte att statsrådet kan bergöra att postsparbanken bara skall jämföras med Handelsbanken eller Skandinaviska banken. ; Det förhåller sig nämligen icke så som statsrådet här hävdar, att det är bankerna som är koncentrerade till affärsoch kontorsdistrikt, medan postanstalterna är mera jämnt fördelade över hela bebyggelseområdet. I detta: fall som jag håller mig till för enkelhetens skull har man nu inget postkontor men man har tre bankkontor inom bebyggelseoch bostadsområdet. Jag är ledsen, herr talman, att behöva konstatera att jag av interpellationssvaret inte kan finna att statsrådet vill göra någonting för att förbättra postverkets anseende hos allmänheten eller — vilket jag tycker är minst lika viktigt — ta upp konkurrensen med de privata bankerna när det gäller allmänhetens allt större behov av service.
Herr talman! Det är självfallet att postverket också befinner sig i den siiuationen, att man måste göra en avvägning mellan å ena sidan omfattningen av den service som postverket kan lämna och å andra sidan de kostnader den servicen kommer att betinga i form av avgifter för servicen. Jag håller fast vid att det generellt är så, att postanstalterna är mera utspridda över bebhyggelseområdena än vad bankkontoren är med större möjligheter för människor som bor i olika stadsdelar till direkt kontakt med postanstalterna än vad de i regel har med bankkontoren. Jag känner väl till det fall herr Thunborg nämnde, postanstalten ute i Midsommarkransen. Där var ju förhållandet det, att man sedan länge i Västberga hade en alltför liten lokal och man sökte, för att kunna ge allmänheten en bättre betjäning, bättre lokaliteter. Efter en tid lyckades man också finna en bättre lokal, som emellertid låg ungefär 300 meter öster om den plats där den ursprungliga postanstalten låg. Den nya lokalen var också belägen så nära en annan postanstalt, att man betraktade det som ändamålsenligt och riktigt att, för att utnyttja den bättre utrymmeskapacitet som gavs i den nya lokalen, slå samman de båda postanstalterna. Det innebar utan tvivel en förlängning av Man underrättade Stockholms stad och vissa organisationer om saken och genomförde omläggningen. Man har alltså fått bättre lokaler för området i dess helhet. Att det kan bli lite besvärligt för i första hand äldre människor när gångvägarna blir något längre, förstår man från postverkets sida mycket väl. Därför har man försökt tillmötesgå önskemål om kortare gångvägar för de gamla genom att bl.a. anordna speciell utbetalning för pensionärerna av folkpensionen. Pensionärerna kan dessa dagar få ut sina pensioner i en tillfällig kassa som inryms i en lokal, belägen ungefär där den tidigare postanstalten låg. Det är, som jag sade inledningsvis, fråga om en avvägning mellan å ena sidan kostnader för den service som postverket skall ge medborgarna och å andra sidan utformningen av denna service. Men jag tror att jag generellt vågar säga, att man inom postverket är mån om att både tillhandahålla ändamålsenliga och bra lokaler och att komma så nära medborgarna som möjligt med sina serviceinrättningar.

Herr talman! Det tjänar ju ingenting till att vare sig jag själv eller statsrådet upprepar några påståenden i denna debatt. Jag vill bara göra ett par förty dliganden. Låt mig först säga att jag har en otäck benägenhet att vilja se den statliga verksamheten som en enhet — jag har inte förmågan att dela upp den i strikt avgränsade verk, bolag o. s. v. Nu var väl den lokal det här gäller litet skraltig. Men några meter därifrån har televerket lokaler, och just som man slagit igen postkontoret och flyttat det till industriområdet kom en byggnadsfirma och satte i gång med tillbyggnad av televerkets lokaler. Jag påpekar att det härvidlag inte bara gäller metrarna. Det finns emellertid många industrier i området — där bor inga människor men där är många kontor. Och det är väl en väsentlig faktor; de är stora kunder räknat i antalet försändelser 0. s. v. För min del tänker jag emellertid mera på människornas behov av service. Man undrar: Förekommer det ingen samordning? Och kan inte postverket förutse sina lokalbehov? Kostnadssidan betraktar jag såsom irrelevant i sammanhanget, ty när det gäller en stadsdel med — som jag sade — 14 500 människor kan man väl över huvud taget inte resonera om att kundunderlaget skulle vara för bräckligt. Det är bra att provisorier görs. Men skall det vara på det sättet, att diskrimineringen av de gamla människorna i samhället skall slå igenom på alla punkter? De skall tydligen inte själva få välja när de vill hämta ut sin pension eller sköta sina övriga ärenden utan bli tvingade att komma på vissa tider till en provisorisk lokal — ungefär som vid utdelningen av brödkort på sin tid.
Herr talman! Jag kan inte undgå att lägga märke till vad jag skulle vilja kalla en något tendentiös ton i herr Thunborgs formulering av sina repliker. Han tycks vilja ge frågan om postanstalterna i detta område karaktären av något slags bevis bl.a. för diskriminering av åldringarna i samhället. Det är självfallet en felaktig slutsats. Visst kan vi i många sammanhang se statsverksamheten som en enhet — ganska ofta förekommer samarbete mellan postoch televerken, exempelvis beträffande lokalfrågorna. Men herr Thunborg borde nog tänka på att det också är fråga om att Söra en avvägning inte bara mellan invånarna i olika delar av Stockholm och deras servicebehov; vi måste också ta hänsyn till vilken service vi kan ge medborgarna i landet som helhet.

Skall vi kanske inte göra den avvägningen? Man måste se det som en fråga om hur postverket skall disponera sina resurser för att kunna erbjuda medborgarna i hela vårt land så god service som möjligt.
Herr talman! Sådana avvägningar skall alltid göras. Men i detta fall gällde det inte att göra ett val i detta avseende, herr statsråd. I stället fanns två intressen att ta hänsyn till: befolkningens intresse att ha sitt postkontor så nära som möjligt och industrins intresse att ha det så nära sina kontorsdörrar som möjligt. Jag ämnar inte begära ordet någon mer gång och har heller ingen möjlighet till det. Jag vill dock ta fasta på statsrådets deklaration i det senaste anförandet, att han anser att man skall sträva efter en så god service som möjligt. Till detta uttalande knyter jag också den förhoppningen, att statsrådet ville göra en speciell översyn av stockholmsförhållandena.

Herr talman! Herr Eliasson i Sund born har frågat mig om jag vill medverka till att riksdagen, planeringsorganen och allmänheten erhåller ett sådant informationsmaterial i samhällsplaneringsfrågor att bättre underlag skapas för att bedöma den totala effekten — ekonomiskt, miljömässigt och i övrigt — av alternativa utvecklingsplaner, såväl för olika regioner som för landet i dess helhet. Till att börja med kan helt allmänt konstateras att, som herr Eliasson också framhåller, det är en betydelsefull målsättning för samhällsplaneringen att landets resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. För att nå detta mål efterlyser interpellanten som ett hjälpmedel någon form av riksmodeller som skulle redovisa kostnaderna vid olika utformning av samhällets utbyggnad. även om jag instämmer i önskemålen att få fram alternativa förslag till lösningar som ett led i samhällsplaneringen tror jag inte det är möjligt att inom överskådlig tid konstruera sådana modeller som herr Eliasson antyder. " Däremot är jag övertygad om vårt behov av att få bättre kunskaper om den komplicerade verklighet som samhällsplaneringen skall syssla med. Liksom interpellanten anser jag det därvid vara viktigt att de ekonomiska faktorerna beaktas vid de olika avvägningar som måste ske. Tyvärr brister det åtskilligt beträffande vårt kunskapsunderlag i dag. Jag vågar ändå påstå att herr Eliasson alltför mycket svartmålar situationen och förbiser vad som faktiskt uträttats. På regeringens initiativ pågår inom en rad områden forskningsoch utvecklingsarbete som syftar till att få fram bättre underlag för ställningstaganden i samhällsplaneringen. Detta arbete har intensifierats under senare år. Jag vill här bara nämna några exempel. Om man börjar med behovet av tekniskt underlag framkommer undan för undan ett allt bättre kartmaterial, Vidare hår man kommit långt när det gäller att utveckla den officiella statistiken så att den bättre tjänar samhällsplaneringens syften, särskilt beträffande den regionala redovisningen. En koordinatregistrering av fastighetsbeståndet har påbörjats. Genom denna internationellt helt nya metod skapas i hög grad förbättrade möjligheter att redovisa och lägesbestämma data för valfritt avgränsade områden. Ett värdefullt material framkommer också kontinuerligt inom olika myndigheter. Som ett led i det planeringsarbete som pågår inom inrikesdepartementet har länsstyrelserna engagerats i en riksomfattande försöksverksamhet — Länsplanering 1967 — med lokaliseringspolitisk inriktning. Denna innebär ett viktigt steg mot ett bättre underlag vid bedömning av en regional fördelning av våra resurser. Under medverkan av planverket har i anslutning härtill inletts visst försöksarbete för att få fram ett bättre underlag för det fysiska planarbetet inom länen. Arbete pågår även i samarbete med kommunerna med att skapa möjligheter för en förbättrad kommunalekonomisk långtidsplanering. Jag vill vidare erinra om de undersökningar som påbörjats på initiativ av expertgruppen för regional utredningsverksamhet och som avser lokaliseringsförutsättningar för företag i olika regioner, möjligheterna till utbildning, arbete och service i skilda delar av landet m.m. Inom kommunikationsdepartementet har vi som bekant en. särskild arbetsgrupp för fysisk riksplanering, som i kontakt med övriga berörda departement genomfört en första etapp med metodstudier och fortsätter med sikte på en första skiss till översiktlig markanvändningsplanering för hela landet i form av en fysisk riksplan. Jag vill också påminna om att den under året tillsatta bygglagutredningen har som huvuduppgift att pröva ett nytt planeringssystem som syftar till förbättrad översiktsplanering och. större möjligheter för olika intressenter att göra sig gällande under planeringsarbetet. Av vad jag här sagt framgår att mycket är gjort och mycket håller på att göras när det gäller att åstadkomma bättre beslutsunderlag för vår samhällsplanering. Det är min förhoppning att ett sådant förbättrat underlag också skall resultera i de framsynta och realistiska ställningstaganden vi efterstävar i vårt samhällsbyggande.

Herr talman! Det talas mycket om samhällsplanering inte bara i riksdagen utan i debatter runt om i landet — i pressen förekommer ständigt diskussioner därom. Jag får säga som herr Eliasson i Sundborn att det är glädjande att intresset har blivit så stort. Det är emellertid svårt att få någon riktig reda i debatten. Både vad statsrådet och herr Eliasson i Sundborn sagt i dag visar hur svårt det är att diskutera dessa frågor, om man inte först tar reda på vad de egentligen gäller. Planering innehåller så många olika moment som naturligtvis till slut skall ses i ett sammanhang. Både när statsrådet och herr Eliasson i Sundborn talar om planering blandar de in en massa olika problem — det kallas att se frågan i stort. Men jag skulle vilja försöka att något dela upp ansvarsläget. Man brukar tala om att man planerar för verksamheter: för vägväsendet, skolväsendet o.s.v. Man har ekonomisk planering där man tar reda på vad man har råd att göra och hur man skall utföra dessa verksamhe ter så att de fungerar. Sedan har man också den fysiska planeringen som skall placera dessa verksamheter i rätt förhållande till varandra och ge dem tillräckligt utrymme. Framför allt den sistnämnda delen av planeringen är miljöbildande. Det är naturligtvis även den ekonomiska; om man snålar in på en del saker blir kanske miljön sämre, och planerar man inte en verksamhet riktigt fungerar den sämre. Men den fysiska planeringen spelar dock störst roll för miljöbildningen. Den ändring i byggnadslagstiftningen som genomfördes 1959 medger alternativa planförslag och uppmanar till sådana i förarbetena. I min hemkommun utarbetas också alternativa planförslag framför allt i de fall då man kan lösa frågor principiellt olika. Att så inte sker överallt beror väl helt enkelt på att man ännu inte lärt sig detta; man utnyttjar inte de medel som finns. Man talar alltid om miljövärden — värdet av en god miljö o.s.v. Det är emellertid svårt att värdera miljön i pengar. Vi diskuterade i går Vindelälven. Man sade att Vindelälven är ovärderlig. Man kan därför inte diskutera å ena sidan värdet av att bygga ut Vindelälven och å andra sidan värdet av att bevara den; man kan inte värdera den i pengar. Så är det ofta med det som kallas miljövård. Vi måste acceptera att man använder det som vi har kallat fri natur för tätbebyggelse, industri och annat. Men vi får naturligtvis då hoppas att de som gör den fysiska planeringen är besjälade av en önskan att skapa även den miljön så god som det är möjligt att göra. En överdriven känsla för att bevara det bestående i form av natur o. s. v. får inte vara avgörande, utan allteftersom utvecklingen går vidare måste man skapa nya miljövärden, även om man inte kan ekonomiskt värdera dem. — herr Eliasson var inne på den frågan — har varit ganska förvirrad. Det har bl.a. sagts att de som skall bo där borde ha fått medverka vid planeringen. Men vilka är det? Av dessa personer bodde alla inte ens i Stockholm; det var norrlänningar och smålänningar eller folk som bodde i andra förorter kring Stockholm. Det hade alltså varit mycket svårt att få tag i dessa människor. Så kan man kanske göra i en småstad eller på en mindre ort men knappast i Storstockholm. Men fördenskull skall man naturligtvis inte underlåta att försöka ta reda på hur människor i allmänhet eller den typ av familjer som beräknas flytta till ett visst område vill bo. Mycket är ogjort när det gäller sociologiska undersökningar om den saken. På socialhögskolorna håller man nu på att införa ett ämne som heter planeringssociologi. Det anses att den sociologiska forskningen skall ägna sig även åt dessa saker, så att man kan få ett underlag på vilket man kan bygga när man utformar sådana stadsmiljöer, som väl denna debatt framför allt tar sikte på. Det finns inte mycket litteratur på detta område — den som finns är till övervägande delen utländsk — och det vore väl värt att man tänkte på den saken. Jag har haft anledning att syssla med dessa saker i byggindustrialiseringsutredningen. Ett betänkande från denna utredning är just nu ute på remiss. Denna utredning har haft en annan utgångspunkt för sin värdering. Det gäller här ett industrialiserat byggande, varvid man så litet som möjligt vill låta andra människor delta i planeringen, eftersom det verkar ekonomiskt störande. Man vill att den som projekterar husen också skall göra upp planer och allt annat; man vill inte på något sätt ha någon inblandning. De kommunala myndigheterna skulle liksom acceptera, att byggentreprenören också utformar planer; det kallas totalentreprenad. I sådana fall blir det myc ket små möjligheter för de människor som skall bo i dessa hus att uttala sig om miljön. Den riktlinjen finns i våra direktiv, och vi har försökt åstadkomma lösningar på den vägen. På senare tid har man dessutom börjat göra undersökningar med allmänna medel om vad det kostar att bygga på olika sätt, d. v. s. man har jämfört kostnaden för stora hus med kostnaden för småhus. Vad som aviserats från denna utredning, som görs på en av våra tekniska högskolor, visar klart att — något som man visste förut — det är dyrare för det allmänna att bygga småhus. Det material som utredningen hittills presenterat har av många kommuner redan tagits till intäkt för att inte bygga småhus, eftersom det är billigare att bygga höghus. Mot detta måste man emellertid ställa miljösynpunkterna. Det blir inte någon bra miljö och inte någon valfrihet ifall man endast bygger hus av den ena sorten. Det gäller väl att försöka finna någon medelväg. I interpellationssvaret sägs, att det på en hel del områden på regeringens initiativ har vidtagits en rad åtgärder. De första tre åtgärderna som redovisas har knappast vidtagits på regeringens initiativ; åtgärderna för att åstadkomma ett bättre kartmaterial, att utveckla den officiella statistiken och att införa en koordinatregistrering av fastighetsbeståndet har väl vidtagits på grundval av goda uppslag från annat håll. Men regeringen har accepterat detta, och det tycker jag är bra. Däremot är naturligtvis det som sker när det gäller länsplanering o.s.v. åtgärder som vidtagits på regeringens initiativ. Det enda jag vill invända mot härvidlag är att man kallat det för »planering». Det är ju fråga om inventering och prognos, och man brukar ju faktiskt skilja mellan planering och prognos. Ordets makt över tanken är litet farlig. I och med att det kallas »planering» utan att det är någon planering kan det få större verkan än vad som är avsett. Jag tyc ker alltså att det är olyckligt att man använt detta ord. Däremot tycker jag att själva initiativet är riktigt. Herr Eliasson nämnde ingenting om den fysiska riksplaneringen, men jag tycker att man skall säga litet om den också i detta sammanhang. Den sker ju inte riktigt på det sätt som vi är vana vid; inom ett departement utför man arbete som borde ankomma på ett centralt ämbetsverk eller något organ med motsvarande ställning. Det sägs att metodikstudierna är färdiga. De har emellertid inte på något sätt redovisats, i varje fall inte i riksdagen. Vi vet alltså mycket litet om dem. Jag kommer därmed in på organisationen. Det är viktigt att man gör klart för sig hur organisationen av planeringsväsendet skall vara uppbyggd. Man måste också här dela upp planeringen i verksamhetsplanering, ekonomisk planering och fysisk planering. Riksplaneringen sker alltså i kommunikationsdepartementet. Vi har ett centralt ämbetsverk som inte planerar annat än som konsult åt sådana som vill anlita det, men det fungerar som rådgivare åt regeringen. Länsstyrelsen planerar inte heller; där gör man prognoser och inventeringar som kallas för länsplaner, men de har inget formellt uppdrag att planera. Regionplaneringen är behäftad med stora brister; bygglagutredningen försöker väl att åstadkomma en annan uppläggning av den. Vi har vidare kommunblocksplanering och planering inom kommunerna. Här förekommer alltså planering på många olika nivåer, och man är på den ena nivån inte alltid beroende av vad som sker på den andra. Vi skulle nog behöva rensa upp litet här och klargöra vilken instans som har den ena uppgiften och vilken som har den andra särskilt med hänsyn till genomförandet. En del av dessa brister kommer kanske bygglagutredningen att kunna avhjälpa, men jag tror att det fordras också andra initiativ.
Herr talman! I likhet med herr Eliasson i Sundborn och herr Tobé hälsar jag med tillfredsställelse att det just på detta område uppstått en livlig och i vissa stycken mycket engagerad debatt. Herr Eliasson sade att jag i mitt interpellationssvar uteslutande sysslade med de ekonomiska frågorna och bortsåg från miljöaspekterna; jag tycker att det är att vara orättvis mot interpellationssvaret. Jag svarade på frågor som herr Eliasson har ställt, och herr Eliasson tryckte i sin interpellation utomordentligt hårt på den ekonomiska planeringen. Men om herr Eliasson funderar igenom mitt svar skall han säkert finna att de åtgärder jag har redovisat när det gäller den fysiska planeringen verkligen är betingade av omsorgerna för och behovet av att tillgodose önskemålen när det gäller miljöaspekterna. Regeringen har engagerat sig utomordentligt hårt i miljöfrågorna i samhällsplaneringen. Medborgarnas möjligheter att få informationer och kontakt i detta sammanhang är en intressant fråga. Jag vill understryka att jag delar uppfattningen att man här måste pröva sig fram till nya former. Jag tror att det var riktigt att vi i direktiven för översynen av byggnadslagstiftningen markerade att det är viktigt att denna typ av planering sker i så nära kontakt som möjligt med medborgarna. Samtidigt är jag naturligtvis väl medveten om de problem som herr Tobé berörde; när vi planerar nya bostadsområden är det många gånger för människor som i dag inte ens bor i närheten av dessa områden. Därför kan det vara besvärligt att etablera kontakter och svårt att engagera de enskilda människor som kommer att bo där. Herr Eliasson menade att det vore önskvärt att man kunde åstadkomma några olika riksmodeller att ta ställning till när det gäller planering över huvud taget. Dessa skulle då kunna klargöra vart man syftade med utvecklingen i samhället. Jag delar den uppfattning som herr Tobé gav uttryck för. I detaljplaner och i andra sammanhang finns det möjligheter till alternativ planering.

Jag tror att det är ett alltför statiskt betraktelsesätt på planering över huvud taget. Som jag ser planering och planeringens uppgifter är planering inte att sikta fram mot ett mål som en gång för alla skall genomföras, utan planering är en ständigt fortlöpande procedur, för vilken vi vill skapa åt oss så bra instrument som möjligt. Det gäller för oss att försöka kartlägga behov och resurser såväl beträffande markfrågorna som beträffande ekonomi, för att vi skall få bästa möjliga vägledning, ett gott beslutsunderlag, för de beslut vi skall fatta.

Jag tänker här inte minst på miljöfrågorna. Vad sedan beträffar storstockholmsfrågan som herr Eliasson tog in i bilden, förstod jag, att han menade att man härvidiag borde ha en möjlighet att väga. Om nu utvecklingen skulle gå i der riktning som regionplanen för storstockholmsområdet pekar ut, skulle vi inte då kunna få ett mått på vad det betyder ekonomiskt, som herr Eliasson uttrycker saken? Vad skulle det innebära, om vi kunde styra utvecklingen i någon mån i annan riktning och ha möjlighet att jämföra resultaten med varandra genom denna typ av modeller som herr Eliasson talar om? Jag tror att vi därvidlag kan säga oss att vi får dra slutsatser, ta politiska konsekvenser, av prognoser som vi får fram genom de typer av planering som vi för närvarande har och att vi får försöka bygga upp nya former för planering som gör det möjligt för oss att handla politiskt i den mån vi önskar befrämja en annan utveckling.

Herr Eliasson känner ju väl till att regeringen arbetar aktivt på en sådan lokaliseringspolitik. Här har uttalats inte minst av inrikesministern, att vi från regeringens sida är beredda att exempelvis också vad beträffar statlig verksamhet arbeta för en sådan lokalisering, att den skulle kunna främja en allmän utveckling i olika delar av landet.

Det förefaller mig som om vi i mycket stor utsträckning är överens i fråga om önskemålen. Jag måste också säga att jag i långa stycken delar herr Tobés uppfattning att de olika begreppen i den allmänna debatten om planering ofta förvirrar. Jag kan försäkra att regeringen är angelägen om att de departement som är engagerade i planeringsarbetet skall försöka åstadkomma de kontakter och den samordning som til syvende og sidst givetvis är nödvändiga för att det hela skall kunna fungera bra.

Herr talman! Jag är glad att jag lyckades förmå statsrådet att lämna ett kompletterande svar. Enligt min mening finns det i hans senaste inlägg åtskilligt som vi är överens om i fråga om vad som allmänt bör eftersträvas. Det är kanske mest om metoderna för att få ett bättre underlag som det råder delade meningar. Jag tog upp frågan om Skärholmen närmast för att illustrera den debatt som börjat om planeringen och allmänhetens liksom även politikernas ökade intresse för de här problemen. Jag förbigick, herr talman, ett annat spörsmål som är aktuellt i dessa dagar. 1 en huvudstad någonstans i Europa beslutar nämligen majoriteten att man skall vägra landets parlament att anordna en tävling om var parlamentshuset skall ligga och hur det skall utformas. Tävlingen avvisas med hänvisning till det förhållandet att om parlamentshuset skulle bli litet större eller byggas på ett visst ställe skulle parkeringshuset för ett amerikanskt hotell inte kunna uppföras. Detta vittnar enligt min mening om ganska märkliga, för att inte säga skandalösa förhållanden men jag tror att detta liksom fallet Skärholmen kan vara av värde för att stimulera debatten om bristerna i vår planering.

Även om vi — och detta har även understrukits av inrikesministern — för en aktiv lokaliseringspolitik och inte bara sitter passiva och accepterar att landets befolkning alltmer koncentreras till tre storstadsområden, nödgas man erkänna att vi politiker har ett alltför dåligt underlag. Med tanke på dessa frågors betydelse förvånar man sig över att exempelvis inte flera samhällsvetare ägnar sig åt att belysa problemen mera ingående. Jag skall försöka förklara något av det som har legat bakom min interpellation och tar då som exempel det som angår mitt eget län när det gäller Länsplanering 67. Liksom herr Tobé tycker jag inte att man skall kalla den för en samhällsplanering. Den är i realiteten närmast en sammanställning och en inventering av förutsättningar och behov. Enligt den planen behöver vi 4 000 nya arbetstillfällen för att tillgodose behoven hos länets befolkning — om siffrorna är riktiga — och i andra län behöver man så och så många. Men vad vi behöver är inte ett statiskt tänkande i sådana fall. Vi behöver inte plocka ut det och det länet och fråga vad det skulle kosta att bygga de verkstäder och fabriker som kan behövas för att klara sysselsättningen och den allmänna servicen, exempelvis bostäder, förbättrad sjukvård 0. s. v., och jämföra med hur det skulle vara att inte ha de arbetstillfällena och därigenom få en så och så mycket mindre befolkning. Vi kan i stället fråga vilka konsekvenser det får att tillgodose dessa behov av arbetsplatser, skolor, sjukhus o. s. v. i ett storstadsområde. Vilka konsekvenser för det med sig att få en miljon människor ytterligare till ett storstadsområde? Vad betyder det ur miljö-, förgiftningsoch bullersynpunkt? Och vilka kan konsekvenserna bli i andra avseenden? Jag tänker här exempelvis på restider och liknande, alltså inte bara på företagsekonomiska utan även samhällsekonomiska och miljömässiga synpunkter. Vad jag nu sagt låter kanske för allmänt för att vi skall kunna bli överens, men kommunikationsministern och jag kan ju ändå konstatera, att även om vi är ganska överens om att föra en riktig lokaliseringspolitik har vi ett bristfälligt underlag för de bedömningar som skall göras och de avgöranden som skall träffas. Jag tänker då inte bara på lokaliseringspolitiken utan på alla de avgöranden som måste ligga bakom besluten i regering och riksdag och även besluten regionalt samt på de konsekvenser våra beslut får där. Min tanke är självfallet inte alls att vi skulle göra upp något slags riksplan eller en riksmodell med tvingande verkan eller att vi skulle centraldirigera allting uppifrån. Det vare mig fjärran. I själva verket är det raka motsatsen till vad jag menar. Vad jag vill åstadkomma är ett bättre underlag, vidare och mera djupgående analyser av problemen, så att vi politiker på olika nivåer — lokalt, i länen och i rikspolitiken — skall få ett bättre underlag för våra avgöranden.
Herr talman! Jag vill göra gällande att vad herr Eliasson i Sundborn här talat om är just vad allt det arbete jag redovisat syftar till. Jag vill emellertid erinra herr Eliasson om att när vi har fört fram dessa tankegångar — kommunindelningsreformen, Länsplanering 67 och riksplanegruppens arbete i kommunikationsdepartementet — så har det skett till ett ihärdigt ackompanjemang av motstånd från inte minst centerpartiet. Där har man hela tiden misstänkliggjort våra ambitioner att skapa det undelag för samhällsplanering som herr Eliasson i dag säger att vi behöver.

Herr talman! Jag tycker det för litet väl långt om vi skall diskutera kommunindelning och Länsplanering 067. Vi hade olika uppfattningar i fråga om hur man skulle göra kommunindelningsreformen. Jag vill gärna säga statsrådet — även om det är i ett sent skede med hänsyn till när denna reform beslöts — att jag tycker väldigt illa om reformer som statsmakterna betecknat som frivilliga men där makthavarnas från Stockholm så att säga förlängda armar sedermera verkar för att kommunerna skall slås ihop. Man skapar en helt oklar bild av om reformen verkligen är frivillig. Det är på den punkten som jag kritiserat förhållandena. Om riksdagen önskar en reform så skall denna antingen vara frivillig eller också skall man spika vissa normer för när och hur kommunsammanläggning skall ske. Man skall inte ha det högst otillfredsställande tillstånd som vi haft under det här skedet. Jag skall inte gå in på hela diskussionen om vem som tagit initiativ och sådant. Jag har aldrig i mitt liv varit motståndare till en planering. Jag har tvärtom i offentliga debatter om planering sagt att vi är ett u-land i fråga om planering på vissa områden och det gäller bl.a. på det område vi nu sysslar med.
Herr talman! Vi får nu under den närmaste tiden många lysande tillfällen att diskutera dessa frågor. Vi får pröva, så att säga, å ena sidan de politiska ambitioner som olika partier ställt i utsikt inför väljarna — vi har talat om att vi vill driva en aktiv näringspolitik, en aktiv arbetsmarknadspolitik, vi vill skapa trygghet för försörjningen, vi vill ha en bättre miljö — och vi får å andra sidan då fråga oss vad vi kommer att behöva för instrument för att kunna åstadkomma allt detta. Då kommer alltså våra politiska föresatser att prövas på det praktiska planet och då får vi se hur det kommer att stämma å ena sidan med de politiska ambitionerna och å andra sidan viljan att skaffa fram de instrument som vi behöver.

Herr talman! Herr Hedin frågar, om jag anser att det är förenligt med be stämmelserna i jaktstadgan att vid upphämtning av legalt skjuten fågel använda motorbåt vare sig denna framdrivs med motorkraft eller rodd. Interpellanten frågar vidare om jag anser att bestämmelserna i jaktstadgans 3 § innebär att den jagande har rätt att använda motorbåt för att från båten så snabbt som möjligt med sitt vapen avliva skadskjuten fågel. Frågorna gäller tillämpningen av jaktstadgan. Eftersom detta är en angelägenhet för domstol, får jag här inskränka mig till några reflexioner av mera allmän art. Förbudet i jaktstadgan mot jakt från motorbåt gäller fr.o.m. den 1 jaunari i år jakt med skjutvapen. Vidare finns det ett förbud mot att använda motorbåt för att söka efter vilt, men det avser uppenbarligen endast levande djur. Det är därför svårt att förstå hur det skulle kunna bli fråga om överträdelse av något av dessa förbud, om en jägare använder motorbåt för att hämta upp en sjöfågel som dödats av skott som avfyrats från land. Frågan om man kan bortse från förbudet mot jakt med skjutvapen från motorbåt för att förkorta lidandet för en skadskjuten fågel bör, enligt min uppfattning, rent principiellt kunna besvaras jakande. En helt annan sak är att den som avlossar skott mot sjöfågel från en motorbåt kanske inte alltid får så lätt att bli trodd, om han påstår att skottet gällt en skadskjuten fågel. Omständigheterna i det enskilda fallet torde, om åtal väcks, komma att få avgörande betydelse.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

Men för den enskilde måste det vara angeläget att klart veta vad som är rätt och vad som är orätt i denna fråga liksom i alla andra och veta detta utan att behöva provocera eller avvakta ett domstolsutslag, som ju dessutom måste gå upp i högsta instans innan det blir prejudicerande. Lagar och stadgar bör ju vara så utformade, att varje medborgare kan se vad som är riktigt. Och är det oklarheter bör rättelse komma till stånd i form av anvisningar. Syftet med de berörda bestämmelserna i jaktlagstiftningen är att man inte skall kunna använda vare sig motorbåt eller på land motordrivet fordon för att med dessas hjälp få det vilda inom skotthåll. När det gäller sjöfåglarna är det väl så att de ofta är vana vid motorbåtarna och kanske inte rätt bedömer båtarnas hastighet; de blir överraskade av den som vill använda sig av jaktvapen och tar inte i tid till vingarna. Mot denna bakgrund borde egentligen den bedömning som jordbruksministern gjort i sitt svar vara självklar. Men faktum är att både vissa framstående specialister på jaktlagstiftningens område och representanter för jaktbevakningen har divergerande uppfattningar i denna fråga. Man har t.ex. sagt att jakten inte är avslutad förrän bytet är ockuperat och menar att det skulle innebära, att inte förrän man har tagit upp fågeln är jakten helt avslutad. Då skulle det alltså vara jakt även om man ror ut för att hämta en fågel. — Enligt vad jag kan förstå är vi överens om att en sådan tolkning är helt orimlig.

Om vederbörande verkligen har rent mjöl i påsen och ändå blir åtalad bör det väl vara minst lika svårt för den som åtalar personen i fråga att bli trodd. Jag är synnerligen tacksam för det svar som jordbruksministern lämnat. Jag tror att svaret får stor betydelse för olika myndigheters bedömning av frågan. Lagbestämmelser är ju ofta försedda med kommentarer, men till jaktstadgan finns ingen kommentar. Eftersom jordbruksministern så att säga är ansvarig utgivare för jaktstadgan betraktar jag hans besked i dag som en form av kommentar, och jag ber att än en gång få tacka för svaret.